Herr talman! Det finns i sak ingenting som man behöver kritisera i dagens regeringsdeklaration, men det innebär å andra sidan inte att man ger deklarationen något överbetyg. Jag tycker att den på sätt och vis saknar substans, och jag tycker att man fortfarande — i varje fall mellan raderna — kan utläsa en negativ eller i varje fall kylig underton gentemot det europeiska integrationsarbetet. Vad man framför allt saknar är en analys av alternativa möjligheter att lösa upp den nuvarande bundenheten för att så snart som möjligt tillgodose livsviktiga svenska intressen. Deklarationen utgör ingen klar och bestämd viljeyttring från regeringens sida i marknadsfrågan. Det är beklagligt i och för sig och även med tanke på de bekymmer som allt oftare kommer till uttryck i vida kretsar inom näringslivet och på arbetsmarknaden inför de för varje dag allt besvärligare verkningarna av Europas uppsplittring i två handelsblock. Under EFTA:s och EEC:s första »hemskillnadsår» tycktes de följder man ursprungligen befarade i stort sett utebli; inte bara den interna handeln inom både EFTA och EEC ökade, utan också handeln mellan blocken. Härtill bidrog naturligtvis de allmänt goda konjunkturerna, som dessutom ytterligare stimulerades framför allt inom EEC av de nya samarbetssträvandena. Det tar litet tid innan tullpreferenser och tullskillnader kommer till uttryck i handelsutvecklingen; gamla handelsförbindelser klipps inte av över en natt, och integrationsverksamheten får psykologiska konsekvenser först efter en relativt lång övergångstid. Men sedan några år tillbaka har tendenserna till nyinriktning av handeln blivit allt tydligare. Inom blocken har en fortsatt glädjande utveckling kunnat konstateras, medan 'handeln mellan EEC och EFTA-staterna har visat direkt otillfredsställande siffror, och den negativa tendensen tycks markeras för varje år. I svenskt näringsliv drar man konsekvenserna av det; i stigande omfattning öppnar svensk industri filialföretag innanför sexstatsmarknadens gränser för ati kunna bibehålla gamla kunder eller vinna nya inom det starka handelsblock som nu växer fram. Liknande tendenser gör sig gällande inom vissa EEC-företag visavi EFTA-området. I och för sig kan man naturligtvis inte rikta någon kritik mot en sådan anpassning; många gånger är den nödvändig. I vissa fall skulle kanske en utflyttning varit motiverad även utan de höjda tariffera hindren. Men i regel är det inte fallet. Alldeles bortsett från sysselsättningspolitiska aspekter kan en sådan utveckling innebära en splittring av våra produktiva resurser och ett sämre ekonomiskt utnyttjande av dem än om de hade kunnat bibehållas samlade inom landet. De långa seriernas ekonomi kan inte tas till vara. I många fall ökar de totala kostnaderna. På lång sikt kan vår industriella beredskap och potential på detta sätt minska. Det råder därför inget tvivel om att oron i dag är stor inom det svenska näringslivet inför utsikterna av fortsatt splittring i Europa. Man frågar sig allmänt: Vad är regeringen beredd att göra för att komma ifrån de positioner som nu tycks vara så låsta? Det räcker inte med att diskutera i Köpenhamn, London eller Bergen och att säga att vi vill in i EEC och att syftet med EFTA bl.a. var att skapa en organisation som skulle kunna förhandla med sexstaterna. EEC bedömer inte EFTA på det sättet. Jag tror personligen att tanken på EFTA som förhandlingspart och talet om broslagning mellan organisationerna EEC och EFTA kan försvåra ett samarbete. Ju förr man inom EFTA accepterar denna syn, desto lättare bör det vara att möjliggöra verkligt konstruktiva åtgärder för att nå en lösning. Den nuvarande kallsinnigheten inom EEC-kommissionen och i vissa EEC stater inför EFTA-inviterna är för Öövrigt inte så oförklarlig som man ibland kan tycka häruppe. Sammansmältningsprocessen inom De sex” krets har som bekant inte saknat komplikationer, komplikationer som ibland varit så svåra att man rent av befarat en brytning. Inte heller detta är förvånande; att riva ned nationella, ekonomiska och historiskt betingade skrankor mellan sex industriellt högt utvecklade suveräna stater kräver arbete, vilja och ömsesidigt hänsynstagande och tar tid.

Jag har velat understryka detta därför att så pass många tycks utgå ifrån att det är vi i EFTA-staterna som skulle kunna ställa villkor för ett inträde i EEC. ÅA andra sidan lär det väl inte råda några delade meningar ute i Europa om att det är behövligt och nödvändigt att på lång sikt åstadkomma en längre gående europeisk integration. Oavsett alla andra positiva verkningar av en utbyggd bred europamarknad utgör EFTA:s nära 100 miljoner köpstarka konsumenter och effektiva säljare inget föraktligt tillskott till EEC. Att EEC dessutom har ett stort exportöverskott i förhållande till EFTA bör bara öka vår attraktivitet och stärka vår förhandlingsposition. Under alla omständigheter är det emellertid i dag EEC som avgör vid vilken tidpunkt och under vilka förutsättningar som man anser det vara ekonomiskt och politiskt fördelaktigt att acceptera EFTA-stater som medlemmar i EEC-familjen. Det är ett faktum som vi har att rätta oss efter. Men detta faktum motiverar inte passivitet från vår sida, utan kräver tvärtom aktiva åtgärder för att påverka och övertyga EEC och dess medlemsstater. Romfördragets politiska syften kan vi inte blunda för, men jag tycker kanske — det vill jag här skjuta in — att herr Ohlin gick litet för långt när han bedömde själva syftet med Romfördraget. Det var nog inte så entydigt federalistiskt som herr Ohlin ville göra gällande. Naturligtvis fanns det inom skilda grupper och stater olika motiv, och det rådde då som nu en motsättning mellan federalisterna ute i Europa och dem som är anhängare av en mera lös sammanslutning mellan suveräna stater. Men så renodlat federalistiskt var inte själva syftet bakom Romfördraget; det tror jag mig kunna påstå. Oavsett hur därmed förhåller sig kan man dock diskutera, om inte situationen nu har förändrats, så att de svårigheter man tidigare trodde skulle föreligga med hänsyn till Sveriges alliansfria utrikespolitik har lättat väsentligt. Den hittillsvarande utvecklingen i EEC och i Europa i övrigt har dämpat de far hågor som under marknadsdebatten här ' hemma sköts i förgrunden för ett par år sedan. Detta medger också regeringen i dagens deklaration, vilket bör kunna hyfsa debatten. Jag skall här inte fördjupa mig i de tvister som förekommit inom EEC rörande Romfördragets tolkning och tilllämpning framför allt mellan Frankrike å ena och de övriga fem staterna å andra sidan. Motsättningarna löstes som bekant, efter en lika långvarig som allvarlig kris, genom förra årets Luxemburguppgörelse. Den innebar inte att Europagemenskapen avpolitiserades. Man kan tvärtom säga att dess politiska, långsiktiga syften bekräftades. Men problemen renodlades, och de storpolitiska och utrikespolitiska aspekterna på EEC arbetet blev definitivt nedtonade. Efter Luxemburguppgörelsen tror jag man kan göra gällande att de överstatliga inslagen i EEC har blivit reserverade för sådana arbetsuppgifter som alldeles klart ligger inom Romfördragets samarbetsområde och som är nödvändiga för att få Gemenskapen att fungera. EEC-kommissionens ambitioner dämpades, och kampen mellan Kommissionen och de individuella EEC-staterna slutade med en seger för de senare, framför allt för Frankrike. Huruvida den franska tolkningen av Romfördraget, alltså den som fransmännen vid diskussionerna stödde sig på, är riktig eller inte kan vi lämna därhän. Det väsentliga är att fransmännen i fortsättningen inte kommer att låta sig Ööverröstas i sådana EEC-frågor som Frankrike bedömer vara »av vitalt nationellt intresse» samt att Frankrike inte heller kommer att medverka till att rösta ned något annat land i dessa frågor. Den handlingslinjen tror jag i praktiken kommer att bli EEC:s. Detta innebär med andra ord att frågor som kan hänföras till vital nationell utrikes-, försvarseller handelspolitik inte kommer att lösas av Gemenskapen utan som tidigare av de olika länderna själva. Men överstatliga inslag, majoritetsbeslut, kommer naturligtvis i överensstämmelse med Romfördragets text att fordras i andra frågor för att EEC skall fungera. Efter Luxemburguppgörelsen har Frankrike t.ex. i oktober 1966 överröstats i en viktig budgetfråga. Och i framtiden kommer sådana beslut som begränsar den nationella suveräniteten att bli van liga i frågor som normalt faller inom EEC:s verksamhetsområde eller som följer av redan fattade enhälliga beslut. Eftersom frågor om exempelvis ett medlemslands allmänna handelspolitik inte torde komma att bli underkastade majoritetsbeslut, borde det vara väsentligt lättare för Sverige att nu diskutera med EEC. Den handelspolitiska problematiken utgjorde ju ett av de stora problemen vid diskussionerna 1962. Allt talar alltså för att Romfördraget inte kommer att strikt bokstavstolkas, utan att dess innebörd bestäms av vad de anslutna länderna gör det till. Tilllämpning och konsekvenser kommer att bli beroende av hur förhållandet mellan medlemsländerna utvecklas, och deras från tid till annan växlande intressen kommer att påverka bedömningarna. Vi får inte glömma att själva uppbyggnaden och existensen av EEC förutsätter enighet och vilja till enighet. Ju snarare utomstående länder kommer med i gemenskapen, desto större möjligheter får de att påverka utvecklingen och bidra till en förnuftig och ändamålsenlig tilllämpning av Romfördraget. Även av andra skäl bör det i dag vara lättare än det var 1962 för vårt land att ta upp en diskussion med EEC. Närmandet mellan Östoch Västeuropa i ekonomiskt hänseende är ett faktum. Allt tätare kontakter knyts i dag mellan västeuropeiska och östeuropeiska stater, och beslutet helt nyligen om upprättande av diplomatiska förbindelser mellan Västtyskland och Rumänien är betecknande för det nya klimat som nu råder. Denna uppmjukning av tidigare låsta positioner måste också komma att påverka bedömningen av Sveriges ställning i Europa och våra möjligheter att ansluta oss till EEC med bibehållen utrikespolitisk huvudlinje. Det kan i dag, tror jag, inte uteslutas att den svenska neutralitetspolitikens behov skulle kunna tillgodoses utan detaljerade reservationer mot olika punkter i Romfördraget och i stället genom en mera generellt avfattad undantagsklausul, som syftade till att garantera fortsatt svensk alliansfri politik. Herr talman! Jag inledde detta anförande med att konstatera att själva innehållet i regeringsdeklarationen inte kunde direkt kritiseras. Det råder inga delade meningar om att »Sverige liksom andra EFTA-länder måste sträva efter en anslutning till en större europeisk marknad». Det är nära nog en truism att konstatera detta, liksom att EFTA:s syfte var att underlätta en längre gående europeisk integration. Men det förefaller, när man läser denna deklaration, som om regeringen vore mer intresserad av att dra fram det positiva som EFTA uträttat och kan uträtta — det är förvisso mycket än att utveckla olägenheterna för vårt lands vidkommande av en fortsatt marknadsuppdelning. Man saknar, som jag redan sagt, framför allt en redovisning av alternativa handlingslinjer till den passivitet i marknadsfrågan som hittills har kännetecknat vårt handlande. Inte minst då det gäller Englands agerande finns det anledning till meningsutbyte. I regeringsdeklarationen understryks att EFTA-länderna i Ööverensstämmelse med Londondeklarationens syfte är ense om att inte bara utbyta informationer utan också ömsesidigt konsultera varandra i marknadsfrågan innan man gör någonting. Jag vill emellertid påminna om att många av Storbritanniens åtgärder på detta område har vidtagits utan föregående konsultation — inträdesansökan i EEC för några år sedan, införandet av särskilda importavgifter samt premiärminister Wilsons deklaration i parlamentet i höstas om sitt beslut att företa en son deringsresa inom EEC. Varje gång har de övriga EFTA-länderna blivit »tagna på sängen». Vad har vi för garanti för att nästa ställningstagande sker efter verkliga konsultationer, d.v.s. sedan man har inhämtat hur de andra avtalsbundna länderna ser på det eventuella handlandet från brittisk sida? Det kan naturligtvis också diskuteras vilka resultat som de nu avslutade brittiska sonderingarna har medfört. Regeringsdeklarationen andas, tycker jag, en viss optimism. Mitt intryck av resultaten — och det intrycket torde vara rätt allmänt — är rätt pessimistiskt. Man frågar sig vidare, om EFTA har någonting att vinna på det rent demonstrativa sätt på vilket britterna hittills givit uttryck för sitt nu hävdade bestämda intresse att komma med bland de sex kontinentalstaterna. Med kännedom om Frankrikes och general de Gaulles inställning kan det tvärtom förmodas att det brittiska handlandet försvårat eller försenat en brittisk anslutning. De svårigheter och motsättningar som utgör den reella bakgrunden till den franska tveksamheten är långt ifrån oväsentliga. Och personligen tror jag inte att det — som ibland görs gällande — är antibrittiska känslor eller över huvud taget känslomässigt betingade synpunkter som påverkat den franska i varje fall avvaktande inställningen, Jag medger gärna att sådana här bedömningar närmar sig gissningar och att man inte kan påstå att den ena gissar bättre än den andra. Min gissning leder emellertid till en negativ bedömning av vad som skett, en bedömning som inte dämpas av de antydningar som gjorts här i Stockholm av George Brown på EFTA-mötet, att britterna redan i vår skulle övergå från sonderingsstadiet till en formell ansökan. Även om en sådan ansökan skulle föras fram så sent att Kennedyförhandlingarna inte störs, tror jag inte att ett initiativ just nu skulle gagna en snar lösning av integrationsproblemet. Såsom framhålles i regeringsdeklarationen har de kanske mest betydelsefulla vinsterna av det hittillsvarande EFTA-samarbetet kommit till uttryck i den nordiska samhandeln. Tack vare EFTA har vi här lyckats förverkliga strävanden som på sin tid väckte tanken på en nordisk tullunion. Vi har nått praktiskt-konkreta resultat som vi då knappast kunde ha drömt om. Inte mindre betydelsefullt är — vilket också understryks i regeringsdeklarationen — att de nordiska länderna kunnat förena sig i ett gemensamt uppträdande vid GATT-förhandlingarna. Det nordiska blocket har blivit en realitet, och det relativt hyggliga resultat av Kennedyrundan, som i varje fall jag nu vågar se fram mot, torde i allt väsentligt få tillskrivas det gemensamma nordiska handlandet. Det är mot den bakgrunden som man, herr talman, i dag frågar sig om det som skett i Kennedyrundan inte skulle kunna bli normgivande även i EEC-sammanhang. Jag upprepar den fråga som jag ställde under remissdebatten: Är det klokt »att Sverige i alla väder skall fungera som jolle till den brittiska skutan»? Skulle man inte kunna tänka sig ett förenat nordiskt initiativ för att låsa upp EEC:s förhandlingsdörr? I varje fall borde det vara ett svenskt intresse att bättra på det mindre goda anseende som vi lyckades förvärva oss för bristande europaförståelse år 1962. Om initiativet skall tas av de nordiska länderna var för sig — men självfallet inbördes samordnat — eller om kontakterna skall sökas av ett gemensamt nordiskt block lämnar jag därhän. Man har i den allmänna debatten bl.a. fört fram tanken på en särskild internordisk EEC beredning. Utgångspunkten måste emellertid under alla förhållanden vara att Norden nu ekonomiskt och i andra hänseenden växt samman på ett sådant sätt att en splittring inte får ske. Ungefär 13 procent av vår utrikeshandel går i dag till England. År 1965 motsvarade detta 2,7 miljarder kronor. Handeln består främst av massa, papper, trä, malm, järn och stål, d. v. s. lågtullvaror — givetvis tullkänsliga men inte på samma sätt som varugruppen verkstadsprodukter, som i vår handel till England uppgick till 440 miljoner kronor. Vår export av verkstadsprodukter till EEC uppgick till bortåt 1,4 miljard kronor. Jag nämner dessa siffror bara som underlag för en bedömning av kon sekvenserna för vårt vidkommande, om vårt land och de övriga nordiska länderna skulle komma in i EEC, medan Storbritannien fortfarande stod utanför. Under det kortvariga Öövergångsskede som man då måste räkna med — en nordisk anslutning skulle med största säkerhet påskynda den brittiska anslutningen — skulle svensk verkstadsindustri ha att konkurrera med EEC:s industrier på den brittiska marknaden. Det är inte sannolikt att konsekvenserna skulle bli särskilt allvarliga. Hänsyn bör därvid tas till att vår export av verkstadsprodukter till Storbritannien till betydande del är kapitalvaror med stort inslag av »know how», vilket minskar tulltariffernas betydelse. Detta resonemang, herr talman, är — det skall jag gärna erkänna — hypotetiskt, och jag begär självfallet inte något bestämt besked. Vad jag skulle vilja framhålla är att man i dag bland andra handlingslinjer borde räkna med ett initiativ byggt på nordiska insatser i syfte att bryta den fastlåsning som föreligger. Ett sådant initiativ borde i varje fall vara bättre än den väntans passiva politik som vi nu tillämpar. Då 'regeringsdeklarationen gör gällande att vår beredskap är god, skall jag gärna vitsorda det, för så vitt det gäller den rent tekniska beredskapen. Vi har byggt upp: ett utredningsmaterial som säkerligen inte lämnar något Övrigt att önska. Den politiskt-psykologiska beredskapen är däremot mindre tillfredsställande. För svensken i gemen torde tanken på ett närmande till Europagemenskapen så gott som helt identifieras "med frågan om utjämning av tullsatser och ingenting mer. Den sammansmältningsprocess i andra hänseenden. som pågår inom EEC är på lång sikt mer betydelsefull, och om den vet svensk opinion ytterst litet. Herr Ohlin riktade ett råd till högerpartiet. Jag förstår inte riktigt motivet bakom det. även om vi är beredda att med stor välvilja lyssna på vänliga an visningar från herr Ohlin, förefaller rådgivningen denna gång vara något förhastad. Vi har inte från högerpartiet begärt att regeringen skulle formellt och bindande precisera, vilken anslutningsform som skall komma i fråga vid en blivande förhandling. Vi har tidigare i högerpartiet hävdat den uppfattningen att det bästa vore att söka medlemskap, medan regeringen har haft den åsikten att det vore bäst att söka associering.

Nu har bilden komplicerats av att även andra anslutningsformer har diskuterats. General de Gaulles »quelque chose de nouveau» — någonting nytt —, som han kastat fram även gentemot engelsmännen, och förhandlingarna med Österrike just nu tyder på att det finns olika anslutningsformer. : Personligen tror jag — därvidlag delar jag också herr Ohlins uppfattning — att det vore olyckligt om man för Sveriges vidkommande skulle diskutera ett handelsavtal. Det avgörande är emellertid att vi nu har kommit så långt att vi tydligen är överens om att hålla vägen öppen, då det gäller anslutningsformernas karaktär. Vi skall icke binda oss i dettä hänseende; det tycker jag är riktigt, och på den punkten är vi alltså ense, herr Ohlin. Till sist, herr talman, några avslutande synpunkter! Det som i dag sker i Sexstaterna präglas av en kraft och beslutsamhet, som med eller mot vår vilja och oavsett om vi är anslutna. eller inte kommer ätt påverka oss direkt och få konsekvenser för vårt land. Det är inte tillräckligt att vi här hemma har gjort utredningar i ett flertal olika frågor, som nu är föremål för harmoniseringssträvanden i EEC-staterna, om vi inte själva för vårt eget handlande drar några slutsatser av dessa utredningar. Det är inte heller tillräckligt att vi i Brössel har en skickligt arbetande svensk delegation, som följer EEC-arbetets olika faser och rapporterar hem vad som inträffar, om inte de intryck som denna delegation förmedlar tar sig uttryck i åtgärder av vår regering. Det är likaså inte tillräckligt att regeringen, såsom i deklarationen, i allmänna ord ger till känna sin uppslutning kring ett vidgat europasamarbete, om det inte resulterar i några handlingar från regeringens sida. Den svenska regeringen måste lika aktivt som regeringarna i andra utomstående länder skapa och hålla personliga kontakter med EEC staternas regeringar och med de personer i Brässel som leder utvecklingen. Vi måste alltså skärpa aktiviteten och ge till uttryck intresse och framåtsiktande politisk följsamhet till det som händer i Europa. Inte minst mot bakgrunden av den diskussion som föres här hemma om vårt näringslivs konkurrenskraft i ett betydligt kärvare marknadsläge är detta nödvändigt. även på annat sätt måste vår bedömning av dessa frågor ta sig mera konkreta uttryck. Det är tillfredsställande att regeringen i dag har ett statsråd som uteslutande ägnar sig åt de viktiga nedrustningsfrågorna. Men lika betydelsefullt vore det om en ledamot av regeringen aktivt och på heltid sysslade med de för vår framtid centrala frågor som aktualiseras i marknadsutvecklingen i Europa.

Herr talman! Låt mig göra en kort reflexion! mang på ett antagande av ungefär följande innebörd, såvitt jag kunde anteckna vad han sade: Beträffande EEC är det nu klart att man kommer att begränsa sig till sådan verksamhet som är nödvändig för det ekonomiska samarbetet. Frankrike kommer inte att acceptera något annat. Den handlingslinje som kommer att bli bestående i EEC över huvud taget blir denna; allting talar för det. Jag tycker det skulle vara mycket glädjande om herr Bohmans skildring visar sig vara verklighetstrogen. Men jag tror att det är förhastat att påstå detta med sådan visshet; han tycktes inte på något sätt tveka om riktigheten av sin skildring. Det är alltför optimistiskt, skulle jag vilja säga. Jag har talat med många människor i olika länder om detta problem, och herr Bohman tar priset som den mest optimistiske. Men jag hoppas att han har rätt, ty i så fall skulle en del svenska problem lösas. Herr Bohman sade vidare att högern inte har begärt att regeringen skall precisera den svenska inställningen när det gäller vår ansökan till EEC. Men situationen är väl den att om vi utan dröjsmål skall vända oss till EEC — eventuellt i sällskap med ett par andra länder — kommer vi att tvingas att precisera; annars tror jag inte att EEC börjar några närmare underhandlingar. Detta blir alltså konsekvensen av högerns ståndpunkt. Jag vill också hänvisa herr Bohman till herr Cassels motion i Nordiska rådet — herr Cassel är ju inte vem som helst inom högerpartiet — och till en del andra yttranden. Jag hoppas att det litet längre fram skall ha skapats sådan klarhet att regeringen väljer att förhandla om fullt médlemskap i EEC. Det är naturligtvis inte detsamma som att förhandlingarna skall lyckas, men jag förutsätter att herr Bohman och jag hyser samma förhoppning både om att förhandlingarna skall bli av den arten och att de skall lyckas.

Herr talman! Jag vidhåller mitt påstående att högerpartiet inte har begärt och inte heller nu begär att regeringen skall binda sig för vilken anslutningsform som skall komma i fråga. I mitt anförande fanns inte heller någonting som kunde tolkas på det sättet, att jag ansåg att Sverige i dag skulle inge en formell ansökan till EEC. Hela mitt anförande var byggt på att vi måste ha bättre kontakter, utreda olika handlingslinjer, över huvud taget visa aktivitet och intresse samt följa utvecklingen. Eller låt mig säga så här: Vi måste bl.a. göra sådana sonderingar som Wilson nu på sitt sätt har utfört för att göra klart både för oss och för EEC vilken anslutningsform som kan bli den lämpliga för de nordiska staterna. Herr Ohlin misstolkade mig också då det gäller min syn på Gemenskapen. Jag underströk särskilt att Gemenskapens förnämsta mål inte var att sänka tullarna, utan att åstadkomma en sammansmältning på många andra områden, som jag också räknade upp. Att där bakom ligger ett klart politiskt syfte är alltså obestridligt. Jag underströk vidare att Luxemburgöverenskommelsen nu tycks ha klarlagt att frågor som kan bedömas vara av »vitalt nationellt intresse», d. v. s. sådana där inskränkningar i suveräniteten är särskilt allvarliga, i fortsättningen icke kommer att avgöras av EEC-gemenskapen utan av varje stat för sig. Men jag tillade också att ingen vet exakt hur Romfördraget kommer att tolkas i fortsättningen. Romfördraget är och förblir vad de anslutna staterna gör det till. Ju fortare utomstående stater kommer in, desto lättare har de att påverka Romfördragets tillämpning och tolkning. Här finns i dag ingen absolut sanning, ingen absolut visshet. Det är naturligtvis på sätt och vis riktigt, herr Ohlin, att det bakom min — låt mig säga — välvilliga tolkning ligger ett slags önsketänkande, men ett sådant önsketänkande har man rätt till, eftersom det är så väsentligt för oss att medverka till den längre gående integration som är nödvändig i vår gamla världsdel.

Herr talman! Låt mig börja med att uttala den mycket stora tillfredsställelse som regeringen måste känna inför den allmänna uppslutning kring uttalandena i regeringens deklaration om handelspolitiken som de tre föregående talarnas anföranden har visat. Den uppslutningen är glädjande, även om den inte precis är överraskande. Jag måste redan här inledningsvis säga, att jag är särskilt glad över att herr Hedlund så starkt underströk — herr Ohlin instämde kanske, ehuru i andra ord — de krav som vår neutralitetspolitik ställer på oss. Jag anser att detta uttalande var i särskilt hög grad påkallat sedan jag hade lyssnat till vad herr Bohman sade. Det är inte bara så att herr Bohman spekulerar och gissar; herr Bohman förenklar resonemanget till den grad, att jag är rädd för att han är rent orealistisk. Han säger att det överstatliga momentet i framtiden inte kommer att spela någon större roll på andra områden än kanske på det ekonomiska.

Detta är konstruktioner. Jag delar herr Obhlins uppfattning att man, om det vore så enkelt, inte skulle ha anledning att dröja med att tala om vilken anslutningsform som för vårt vidkommande är den bästa. Herr Bohman är inte logisk ens från sina egna utgångspunkter. Jag vill ännu en gång säga, att herr Hedlunds tidigare påpekande visat sig i hög grad påkallat sedan man har fått lyssna till herr Bohmans anförande. Detta är emellertid inte det väsentliga intrycket av debatten. Jag är uppriktigt sagt mycket glad att överensstämmelsen sträcker sig så långt som den gör.

På alla väsentliga punkter kan jag därför instämma också i vad herr Ohlin sade. Nu är detta kanske inte så förvånande när man tar i betraktande, att herr Ohlins eget anförande innebar ett understrykande av vad som har framhållits i regeringsdeklarationen och ibland en skicklig och väsentlig komplettering av den. Det gällde bl.a. några av de historiska återblickar som herr Ohlin gjorde. Utan att vilja hemfalla till någon betygsättning av en professor måste jag säga att hans framställning var både elegant och riktig och att den kanhända hjälper oss att i vissa avseenden bättre förstå dagens situation.

Jag förstår inte att han kan ha något större intresse av att i detta sammanhang dra fram de partiskiljande frågorna, och jag skall heller inte gå in på dem, hur gärna herr Ohlin än skulle önska det.

Detta kommer kanske också i viss mån att påverka andras bedömningar, huruvida vi är mogna för en så vittgående integration som bildandet av en marknad med 300 miljoner människor i vår världsdel skulle innebära. Man kan kanske ha skilda bedömningar mot bakgrunden av den ekonomiska utveckling vi har haft, men ur svensk och internationell statistik kan man inte utläsa annat än att vi har stora möjligheter att både dra nytta av och lämna bidrag till den ekonomiska integrationen i vår del av världen. Jag känner emellertid inget behov av att vid detta tillfälle ta upp en ekonomisk diskussion, där vi framför delade meningar om den ekonomiska politikens utformning på vissa, låt vara väsentliga områden. Vi önskar i alla fall samma sak — det tror jag att herr Ohlin kan ge mig rätt i.

Om jag får börja med några randanmärkningar till herr Ohlins anförande, vill jag säga att han naturligtvis hade rätt, när han betonade att våra möjligheter att bli mottagna som associerad, vilket vi hade begärt att få förhandla om 1961, var mycket små under den tid förhandlingarna pågick. Jag bestrider inte alls detta. Beskrivningen är absolut riktig. Vilka var hindren? På den punkten tyckte jag nog att herr Ohlin uttryckte sig något suddigare. Hindret var ju inte att det skulle bli tekniskt så besvärligt med ett associationsråd o. s. v. — det anfördes någon gång mera i förbigående, men det var komplikationer mindre för gemenskapen än komplikationer för oss själva.

Vi hade från svensk sida sannerligen inte lämnat någon möda oprövad för att klargöra hur vi ställde oss och att vi stod fast i vår neutralitetspolitik. Därför sade man i vissa lägen: Ja, medlemskap är ju helt uteslutet. Men jag erkänner att man också framkastade att man inte kunde se hur vi ens skulle kunna få en associering. Därvidlag var väl uppfattningarna inte så enstämmiga som när det gällde medlemskapet. Jag vill erinra om att t.o.m. kommissionens ordförande Hallstein 1961 höll ett tal, där han sade att en association kunde vara vad som helst. Det kunde vara någonting som så småningom skulle kunna leda fram till medlemskap, det kunde vara en form för ett samarbete med u-länder, det kunde vara någonting för, låt vara dunkelt sagt, som gav möjlighet till ett mycket vittgående ekonomiskt samarbete med utvecklade industriländer. Det fanns de som förfäktade det. Jag sammanträffade under denna tid åtskilliga gånger med regeringsrepresentanter för De sex, bland dem framstående tyska regeringsrepresentanter. Jag hade aldrig någon svårighet att vinna förståelse för att vi kanske skulle kunna komma fram i associationens form till ett mycket långtgående ekonomiskt . samarbete. Förre förbundskanslern var närmast entusiastisk, så entusiastisk, att det var onödigt för oss att utveckla våra skäl. Men jag har haft åtskilliga samtal, det kan jag försäkra kammarens ledamöter, också med framstående representanter för den nuvarande tyska regeringen. Parentetiskt sagt: Herr Bohman har fel när han tror att vi inte har några samtal med De sex, när tillfällen erbjuds till det, och anklagar oss för passivitet, men jag kanske får anledning att återkomma till det.

Kan detta verkligen vara en överraskning? Vi mötte ju också andra uppfattningar, det har herr Ohlin så rätt i. Jag vågar inte säga vilken utgången av förhandlingarna skulle ha blivit men vill i varje fall inte utesluta att vi inte hamnat i en association utan i någonting annat. Om det skall kallas för ett handelsavtal eller ej vet jag inte. Jag kan även se andra former för hur vi skall lämna vår medverkan och få våra fördelar i en gemensam marknad i Europa, utan att det behöver vara vare sig medlemskap eller association. Jag anklagas här: ibland för att vi inte tänker på alternativ. Att tänka har vi nog haft rikliga tillfällen att göra; det är inte i fråga om fantasien som det brister.

Det var detta som gjorde att motståndet mot oss, som var starkare beträffande medlemskapet så länge vi höll fast vid neutraliteten som villkor, också mötte oss då det gällde associeringen.

Håller vi bara ut så kommer som en följd av ett tryck från näringsliv, industri o. s. v. svenskarna att glida ifrån sitt neutralitetskrav. Då kan de: bli medlemmar ty då utgör de ju inte längre någon belastning, då kan de vara med och får då också samma fördelar som de andra, därför att de betalar det politiska priset. Herr Ohlin vet liksom troligen också herr Hedlund — om herr Bohman vet det är osäkert — att detta inte är någon konstruktion i efterhand som jag gör mig skyldig till. Detta var de skäl som gjorde det nödvändigt för oss att under den tid som diskussionerna pågick, liksom också i dag, understryka vilka krav vi själva anser neutralitetspolitiken ställer på oss. Vi formulerade dessa krav, jag vill minnas att det erinras härom i dagens regeringsdeklaration, i nära samarbete med Schweiz och Österrike. Inte från någotdera hållet har man i varje fall principiellt glidit ifrån kraven. Österrike har ju, utan att jag vill dra några konklusioner för vår del med anledning av det läge detta land befinner sig i, förklarat att det inte heller kan tänka sig en association utan att det måste bli någonting annat, vilket väl också observerats i denna församling. Herr talman! Jag ber kammarens ledamöter om överseende med att jag så länge uppehållit mig vid denna aspekt, men jag har gjort det eftersom jag tycker mig även i denna debatt kunna iaktta vissa skiljaktigheter — jag hoppas dock att jag kommer att bli övertygad om att jag har fel på denna punkt. Då det emellertid har gjorts vissa formuleringar som är ganska suddiga tror jag det är väsentligt med ett understrykande redan i dag. Jag skall överlämna till kammarens ledamöter att sluta sig till vad vi skulle behöva säga i dagens läge, om vi befann oss i en situation där förhandlingar skulle öppnas. Jag tror att man möjligen kan utläsa det av mitt anförande, och jag tyckte mig kunna utläsa det av herr Hedlunds. Herr Ohlin tyckte att det var beklagligt och en brist i regeringens deklaration, att vi inte starkare givit uttryck åt vår bestämda önskan att göra vad vi förmår för att förhindra att tullmurar uppreses här i Norden. Får jag hänvisa till vad som sägs i deklarationen i samband med att vi konstaterar att samarbetet inom EFTA har lett till en utomordentligt kraftig ökning av den nordiska handeln. Det är möjligt att man hade kunnat använda ännu starkare ord, men det är ju en smaksak. I varje fall hade jag den uppfattningen, att vi understrukit detta så kraftigt vi kunnat. Det heter nämligen i deklarationen: »En viktig uppgift blir nu att bevara och säkerställa de stora fördelar som den nordiska integrationen gett de enskilda länderna.

Jag vill ge herr Ohlin rätt i en sak i detta sammanhang: det är ett förbiseende, för att inte säga glömska, att vi inte någonstans i regeringsdeklarationen uttalat hur nyttig den verksamhet är som bedrives inom Nordiska rådet och dess ekonomiska kommitté. Jag ger alltså herr Ohlin rätt i att detta gott kunnat framhållas i deklarationen. Jag har sagt det nu! Glömskan och underlåtenheten i detta avseende var ofrivillig. Hos mig kan den möjligen ha berott på att jag var litet irriterad över att Nordiska rådets ekonomiska kommitté för sitt sammanträde av alla dagar hade valt just denna dag, då jag skulle delta i den handelspolitiska debatten i riksdagen.

Herr Ohlin beklagade och var ledsen över att oppositionen inte beretts tillfälle att delta i de utredningar och undersökningar som ingår som ett led i vårt förberedelsearbete. Han hade annars ingenting att klaga på i det sammanhanget, och det är jag honom tacksam för. Han frågade hur jag själv i motsvarande situation skulle känna mig när, som han hoppades, oppositionen efterträtt det socialdemokratiska partiet i regeringsställning. Ja, jag har inte funderat så mycket över det; jag vet inte ännu hur sannolik den situationen är; möjligheten finns där ju alltid. Men jag har sagt mig att det finns så mycket viktigare ting att syssla med, så den saken får väl ändå bli mitt bekymmer när vi står där. Jag vill säga att det är avsiktligt som oppositionen hållits utanför. När det gäller det grundläggande utrednings arbetet har vi inget behov av att få ta del av en politisk bedömning; detta led av utredningsarbetet skall ske genom. expertanalyser som görs i nära samarbete med näringslivet och organisationerna på arbetsmarknaden på basis. av deras egna erfarenheter, på basis icke av politiska överväganden utan av de resultat som de, många gånger genom sina egna utredningsapparater, kommit fram till beträffade de ekonomiska verkningarna. När detta material blivit klart har vi låtit publicera en del av det i den mån det inte föregripit ett ställningstagande i en förhandling. Vi kommer att göra så även i fortsättningen. Men, så som sägs i regeringsdeklarationen, mycket är ju av samma karaktär som alla förberedelser i handelsförhandlingar och kan därför inte i förväg offentliggöras. Det betyder inte att vi därför håller oppositionen utanför utredningsmaterialet när vi behöver en politisk diskussion. Vi har diskuterat före varje väsentligt ställningstagande, det må ha rört EFTA, Nordiska rådet, relationerna till EEC eller Kennedyronden. Sådana ställningstaganden har alltid föregåtts av diskussioner och presentationer i utrikesnämnden. Därefter har vi — ibland också före ställningstagandena — så fullständigt som möjligt velat informera riksdagen; vi vet ju att avgörandet ändå i sista hand ligger hos denna församling. Allt detta ligger i vårt eget intresse. Men att komplicera utredningsarbetet på vissa förberedande stadier genom att redan där föra in politiska bedömningar och — i och för sig mycket viktiga — politiska diskussioner, har vi ansett bara skulle försvåra och fördröja utredningsarbetet. Det är skälet. Om detta skäl redovisas för mig en gång då jag lämnat denna post, herr Ohlin, så kommer jag naturligtvis — det kan jag väl säga nu — att ha full förståelse för att jag inte heller får vara med om utredningsarbetet på det förberedande stadiet. Herr Ohlin framhöll något som också andra talare, framför allt herr Bohman, varit inne på men från en annan utgångspunkt, nämligen att det är viktigt att fundera Över alternativen. Herr Ohlin sade: Kanske säger EEC nej på obestämd tid — vad gör vi då? Det är en utomordentligt viktig fråga. Men herr Ohlin begärde inte — som den realist han är, i varje fall på detta område — att få något klart svar i dag. Låt mig understryka att skilda alternativ har övervägts. En del har till och med åtminstone preliminärt kartlagts och oförbindligt diskuterats, om jag får uttrycka mig så, med vissa av våra EFTA-partner och likaså på det nordiska planet. Ibland har vi också vid de kontakter vi haft med representanter för EFTA-länderna och utomeuropeiska länder försökt känna oss för hur de ställer sig till dessa tankar. Och bland de tankarna ingår just vad herr Ohlin här diskuterade som en idé; jag vill kalla den så. Ett stort frihandelsområde med anslutning inte bara från Europa utan också från Nordamerika och Australien — kanske också från Japan; det var ett av de länder som herr Ohlin inte nämnde — är ju en tanke. Visst är det ett uppslag, ett alternativ, om vi inte trots vår vilja och ihärdighet lyckas vinna förståelse för förslaget att skapa en marknad här i Europa. Såvitt vi kan bedöma är det något som redan ganska flyktiga och ytliga utredningar kan ge vid handen kanske skulle kunna vara bättre än EFTA, ja är i vissa avseenden alldeles säkert bättre. Varför skulle vi inte vilja det? Men så länge vi inte har givit upp hoppet om den europeiska lösningen vill vi inte på allvar ge oss i kast med något annat. Jag vill också säga att mina erfarenheter när jag fört sådana här litet oansvariga samtal — låt oss kalla dem så — inte är särskilt uppmuntrande. De reaktioner jag mött har ibland varit klart negativa och är så alltjämt från amerikansk sida. På vissa håll har man dock sagt att det kanske var något att fundera på. Jag undrar om jag inte här har rätt att göra ett litet avslöjande. Innan labourpartiet kom i regeringsställning i England testade jag denna idé på flera av dem som nu är ledamöter av den engelska regeringen. Ibland fann jag då förståelse för idén. Jag gjorde det provet mot bakgrunden av att vi kanske inte bara misslyckas med EFTA EEC utan kanske inte ens tar något mera avgörande steg heller i de GATT-förhandlingar som initierades av president Kennedy; vad gör vi då? Någon förståelse fanns det väl för tanken.

Det kan emellertid inte undvikas att vissa alternativ ändå till sin effekt blir sådana att de kan karakteriseras som litet av ett hot. Detta är ett skäl till att jag i dagens läge inte vill fortsätta denna i och för sig intressanta diskussion med herr Ohlin — och för den delen även med herr Bohman. Vi har inte givit upp hoppet och har ingen anledning att ge upp hoppet om att komma till en uppgörelse mellan EFTA och EEC, även om det tar sin tid.

Jag tror det ligger mycken riktighet i det, så som herr Ohlin också underströk. Därför skall det väl inte bara vara så, att vi knackar på dörren hos EEC och säger: »Kan ni släppa in oss nu? Vi har torkat oss ordentligt om fötterna och vi skall inte alls ställa till någon oreda eller smutsa ned i ert vackra hus. Snälla ni, låt oss komma in!» Vi kan ändå i vårt eget och EEC:s intresse peka på att vi har en högre inkomst per capita i våra länder än man har i EEC-länderna. Vi kan väl påvisa att vi är teknologiskt mera framskridna — eller lika framskridna — som de. Vi kan väl understryka att vi har en handel som per capita är betydligt mer omfattande än deras. Jag tror vi har anledning att säga detta. Det finns ju ibland möjligheter, om man inte lyckas övertyga en regering, att ändå vinna gehör för sin uppfattning hos medborgare som inte sitter i den ansvariga ställningen men som är intresserade av hithörande frågor och som därför tar intryck av vad vi säger. Det kan ha sitt värde. Herr talman! Jag är litet rädd för att jag tagit tiden för länge i anspråk, men jag har ändå några saker ytterligare att säga. Herr Hedlund pekade på u-landsproblematiken, berörd i regeringsdeklarationen, och ställde två uttryckliga frågor till mig. Den ena gällde vad vi talat om förut, nämligen att man skulle sätta ett golv för råvarupriserna så att de inte sjönk för mycket. Hade detta helt försvunnit i diskussionerna och utredningarna? Nej, det ingår bl.a. som ett led i ett supplementärt finansieringssystem. Som sagts i regeringsdeklarationen hoppas vi att det förslag som utarbetats, med bl.a. Banken och Fonden inkopplade, skall vinna förståelse hos industriländerna det har redan mötts positivt av u-länderna. Vi hoppas att det skall finnas förutsättningar att härvidlag ta steg i avgörande riktning vid den världshandelskonferens som skall hållas i början av nästa år. Herr Hedlund frågade — och han var inte polemisk på den punkten heller — varför vi hyste skepsis mot u-landspreferenserna.

Detta måste i och för sig därför öka intresset hos u-länderna för att man inte skall göra några tullsänkningar i fortsättningen, ty då blir preferensen för deras vidkommande mindre. Detta har varit en — inte den enda — av anledningarna till den skepsis som jag själv hyst och för resten redovisat, tror jag, i riksdagen förut. Men jag har också framhållit att om det blir en uppslutning kring tillämpning av u-landspreferenser skall vi inte säga att vi inte vill vara med, trots att vi hyser betänkligheter mot systemet. Ty börjar man — som för övrigt redan skett — tillämpa detta system för några u-länder, vill vi helst att man tar steget fullt ut och gör bestämmelserna generella, så att preferenserna kan ges alla u-länder och inte bara ett fåtal. Vi tycker att forna franska kolonier och besittningar inte nödvändigtvis skall ha preferenser som andra u-länder i motsvarande ekonomiska läge inte kan få. Därför har vi bl.a. inom OECD medverkat till att diskutera och utreda dessa problem. Men det kan hända att förutsättningarna för en allmän anslutning från industriländernas sida ändå inte är så stora. Det får dock framtiden utvisa.

Jag tillåter mig alltså att återkomma till frågan.

Också herr Bohman efterlyste alternativ.

Herr talman! Handelsministern ville uppenbarligen göra gällande att det föreligger vissa skiljaktigheter rörande den svenska alliansfria politiken. Han menade att de skulle ha kommit till tydligt uttryck i dagens debatt. Om herr Lange därmed vill göra gällande att vi inom högerpartiet skulle ha en avvikande syn på svensk alliansfri utrikespolitik har han fel. Vi har i andra avseenden starkare än de andra partierna understrukit att vi behöver exempelvis reella förutsättningar för att kunna upprätthålla den alliansfria politik som vi är överens om. Förutsättningen för vår diskussion är alltså att »vår utrikespolitik står fast», vilket herr Lange har skrivit i regeringsdeklarationen. Vad det nu gäller är att bedöma om den alliansfria politiken i dag behöver utgöra det hinder för en anslutning till Europamarknaden som vi tidigare — i varje fall på vissa håll — förmenade att den gjorde. Där har vi uppenbarligen olika utgångspunkter för vår bedömning. Det finns en negativ och en positiv utgångspunkt som kommer till uttryck i syn och handlande. Det förefaller som om en del bara vill se svårigheter och hinder medan andra vill se möjligheter, vill göra största möjliga positiva bedömning av läget. Vår handelsminister tillhör uppenbarligen dem som gärna ser svårigheterna. Hela hans argumentering är, tycker jag, klart negativ. I mitt anförande försökte jag påvisa, att den situation som nu föreligger ute i Europa är annorlunda än den som förelåg för ett par år sedan och att den öppnar nya möjligheter för oss att närma oss det övriga Europa. Jag påvisade att det efter Luxemburgöverenskommelsen har klarlagts inom EEC att s.k. »vitala nationella intressen» inte göres till föremål för suveränitetsinskränkningar och majoritetsbeslut. Detta får verkligt betydelsefulla konsekvenser för vår bedömning. Jag påvisade också att närmandet mellan öst och väst i ekonomiskt hänseende har lett till att de olika EEC staterna i dag bygger ut sina handels förbindelser med de öststater som eventuellt med en viss misstänksamhet skulle kunna bedöma vår attityd i detta sam manhang. Om inte handelsministern är medveten härom — vilket handelsministern borde vara — eller i varje fall inte inser att dessa två företeelser väsentligen har förändrat och förbättrat situationen för Sveriges vidkommande, då tycker jag verkligen att det finns ett behov av förstärkta och förbättrade kontakter mellan Europa och handelsdepartementet. Handelsministerns inlägg ingav på något sätt en känsla av nattsvart pessimism. Eller var det möjligen så, att handelsministern i sin lust att »klippa till» mig ville se frågan på detta sätt? Inlägget var kanske inte uttryck för en så negativ attityd som man fick en känsla av. Men man skall inte glömma bort att de som ute i Europa lyssnar på vår debatt också kommer att bibringas en känsla av en negativ inställning från herr Langes sida. Det kan påverka deras syn på oss, vilket jag tycker vore beklagligt. Det förekommer inte sällan att en talare som vill gå till angrepp mot en motståndare, citerar honom fel för att lättare få underlag för sitt angrepp. Jag sade inte att vi skulle kasta loss från England, herr Lange! Jag sade: »Är det klokt av oss att i alla väder fungera som jolle till den brittiska skutan?» Däri ligger den uppfattningen att vi redan nu bör göra klart för oss vad som kan inträffa om det engelska agerandet, som jag bedömer ganska negativt, inte leder till resultat. Handelsministern är tydligen inte heller särskilt optimistisk beträffande England. Diskussionerna om vad vi skall göra bör därför tagas upp innan vi har ställts inför fullbordat faktum. Varför skall vi vänta, tills vi ser att England misslyckas att i internordiskt sammanhang ta upp en diskussion om hur vi skulle kunna handla när England fått ett klart nej? Sådana diskussioner bör na turligtvis tas upp nu. Det går ju inte att helt enkelt telegrafera till EEC, när England fått nej, och säga att vi då vill ta upp en diskussion. Vi behöver ordentliga förberedelser. Vår handelsminister Lange är naturligtvis känd ute i Europa, men han har varit en rätt sällsynt gäst i Bryssel. Jag tror det vore värdefullt om Sverige visade samma intresse för kontakterna med EEC-staterna och Bryssel som både Norge och Danmark är inställda på att visa. Ute i Europa tror man allmänt, att vi är mera negativa till integrationsfrågan än vad de andra nordiska länderna är. Lyssnar man på handelsministern i en sådan här debatt, kan man bli styrkt i denna enligt min mening felaktiga uppfattning.
Herr talman! I mycket har herr Lange använt samma synsätt som jag när det gäller handelspolitiken. Jag vet inte om jag komprometterar honom genom att säga att jag ser en väsentlig del av förklaringen därtill i att han har ett i stort sett liberalt grepp om världshandelsproblemet. Den ekonomiska politiken har nog ett närmare samband med stormarknadsproblemet än vad herr Lange nu ville göra gällande. Jag tror att en generös avskrivningspolitik som underlättar snabb anskaffning av nya maskiner och snabb rationalisering är en väsentlig förutsättning för att länder med höga löner skall kunna utnyttja sin levnadsstandard inom ramen för en stormarknad. Jag tror också att en genom skattepolitiken åstadkommen förbättring av företagens möjligheter ati bedriva teknisk forskning spelar en större roll inom en stormarknads ram än eljest. Vad beträffar importen från Korea vill jag tillägga att jag tidigare offentligt har begärt att regeringen skulle energiskt verka för att industriländernas kvantitativa restriktioner för varor från u-länderna mildras och snarast möjligt upphävs. Jag tror det är mycket angeläget att regeringen här gör vad som göras kan och inte väntar på den u-landshandelskonferens som FN skall sammankalla och där detta självfallet blir ett av huvudämnena. Till sist, herr talman, vill jag säga att vi alla är överens om att huvudlinjen för vår politik bör vara en svensk anslutning till en västeuropeisk stormarknad, vilket sannolikt innebär inträde i EEC. Jag är glad över enigheten kring statsrådet Langes påpekande, att om vi tvingas vidta särskilda åtgärder för en friare handel efter en olycklig utveckling av förhållandet mellan EEC och utanförstående västeuropeiska stater får dessa åtgärder icke riktas mot EEC. De måste innebära öppna armar för ett vidgat samarbete för friare handel där även EEC kan delta.

Herr talman! Jag tar till orda den här gången bara för att säga ett par ord till herr Bohman. Det är gott och väl att man gör en positiv bedömning, bara man vaktar sig för att hemfalla åt önsketänkande. Man bör anstränga sig att göra bedömningen så realistisk som möjligt, och det tror jag att herr Bohman brukar försöka, men antingen har han i detta fall ofullständigt förstått en del av vad som har skett, eller också vill han inte gärna nämna det. Herr Bohman åberopar Luxemburgöverenskommelsen, som skulle innebära att EEC kanske för all framtid förlorat överstatlighetskaraktären i alla viktiga frågor. Herr Bohman vet nog att det inte var någon överenskommelse i den bemärkelse vi i allmänhet inlägger i ordet. Han vet att Frankrike ensidigt deklarerade att Frankrike förbehöll sig rätten att i varje för landet vital fråga träffa avgörandet självt. De andra fem gjorde till protokollet den deklaratio nen, att Romfördragets bestämmelser för deras del och enligt deras tolkning alltjämt gällde och skulle, när man så önskade, och borde, när man så ville, tillämpas. Det är en viktig sak, som man inte bör undanhålla den svenska riksdagen när man uttalar sig i dessa frågor. Herr Bohman har rätt i att någon tillämpning inte har skett under de år som gått. Om herr Bohman säger sig önska att det aldrig kommer att ske, kan jag göra samma uttalande, men ett sådant önsketänkande är inte en tillräcklig grund för ett uttalande om vad vi exakt bör göra eller vilka anslutningsformer som är möjliga för oss som ett neutralt land. Jag har inte avsiktligt försökt citera herr Bohman felaktigt. Om man sitter i en jolle efter ett skepp och sedan ger sig ut på en egen seglats, tyckte jag det var riktigt att använda uttrycket att kasta loss, men vi bör inte strida om den saken. Det kanske var att pressa uttrycket. Jag är ledsen om jag gjorde det, men det har ingen betydelse för resonemanget. Jag tar herr Bohman på allvar när han säger att högern lika starkt som alla andra partier sluter upp kring och håller fast vid neutralitetspolitiken. Jag tyckte mig få det bekräftat under den utrikespolitiska debatten i förrgår, som herr Bohman erinrade om. Men det är inte bara detta som är väsentligt när vi talar om vad vi kan göra med bibehållen neutralitet för att delta i en europeisk integration. Vi kan ju inte bara säga att vi är neutrala och sedan göra vad som helst. Vi måste tala om vad det är i EEC och i fördraget på vilket sammanslutningen grundar sig, som vi med hänsyn till vår neutralitetspolitik kan acceptera eller inte kan acceptera. Det lär vi inte komma ifrån en gång, herr Bohman.

Vi måste se till att inte kompromettera vår neutralitetspolitik, herr Bohman! Trots att handelsförbindelserna med både öst och väst glädjande nog har ökat har det ibland förekommit vissa spekulationer och gissningar om att vårt land är på glid. Det är angeläget att vi inte gör någonting som kan medföra att sådana missuppfattningar blir bestående.

Herr talman! Jag vill försäkra kammarens ledamöter att det ingalunda var min mening att undanhålla kammaren någonting som den borde få reda på. Jag trodde att det var känt i kammaren att Luxemburgöverenskommelsen inte var ett skriftligt träffat avtal. Vad jag vill stryka under är att den i realiteten har den innebörd som jag redovisat här inför kammaren. De överstatliga dragen i EEC har i dag i praktiken en annan innebörd än de hade förut. Med den försiktiga formulering som handelsministern själv använder säger han i deklarationen »att i politiskt avseende har utvecklingen i EEC närmast gått mot minskad betoning av de överstatliga elementen». Det är verkligen ett »understatement» i allra högsta grad. Situationen är i dag väsentligt annorlunda än vad den var tidigare. Jag har, och jag trodde det hade framgått av debatten med handelsministern i dag tidigare, inte begärt några som helst preciseringar. Vi hoppar inte in därute ensamma eller tillsammans med de andra nordiska staterna med en enkel anmälan. Dessförinnan krävs ett mödosamt och tidsödande arbete, under vilket vi får klara upp vilka begränsningar, vilka reservationer, vi måste göra bl.a. i neutralitetshänseen de. Jag har velat måla situationen i dag som betydligt mer optimistisk än tidigare. Vi skulle inte i dag behöva göra så många reservationer som det var nödvändigt för oss att göra för några år sedan. Jag skall inte upphålla mig vid den stackars jollen. Vad jag strök under var att vi inte i alla väder skall hänga fast vid England. Det var innebörden av vad jag sade och det är det som är det väsentliga. Vi måste tänka oss en egen handlingslinje tillsammans med de andra nordiska staterna, hur det än går med England. Det kan i en viss situation bli nödvändigt för oss att göra det. Det är i dag klokt att förbereda oss för ett sådant handlande. Jag vill till sist säga handelsministern att, när han åberopar näringslivet som förespråkare för en oförändrad svensk politik, måste han ha andra kontakter i näringslivet än jag. Jag tror att en allt vidare opinion inom det svenska näringslivet nu insett vart bundenheten vid England kan föra oss, och därför menar att vi i dag skall vara mer obundna, mer förutsättningslösa i diskussion och handlande.
Herr talman! Om vädret är så dåligt, att jollen skall ge sig ut på en egen seglats, vill jag fråga herr Bohman: Anser herr Bohman inte att vi skulle underrätta skepparen på båten först? Vi är också bundna av konsultationer i EFTA. Det kan ju hända att vi därifrån både får försäkringar och utfästelser och i varje fall råd som ger oss anledning att hänga fast en stund till. Det är det ena jag vill säga. Det andra är att herr Bohman i dag har visat en stor frejdighet som jag uppskattar när det gäller att tala om hur frigjord EEC blivit från det överstatliga elementet. Kan herr Bohman lika frejdigt tala om för mig och andra här i församlingen hur han föreställer sig att EEC ser ut om ett år, om två år och om tre år? Det blir ju i hög grad avgörande för oss, när vi överväger vilken anslutningsform som med hänsyn till vår neutralitetspolitik är den mest acceptabla i vår strävan att få så långtgående ekonomiskt samarbete som möjligt.
Herr talman! Vi har ju märkt att det inte finns några stora motsättningar mellan de politiska partierna i fråga om utrikespolitiken, och vad beträffar handelspolitiken är det nästan lika stor enighet — det rådde litet meningsskiljaktighet om »sjöfarten» nu mot slutet mellan handelsministern och herr Bohman. Det har inte alltid varit så. Jag skall som hastigast påminna om att det inte var så länge sedan som man på sina håll var beredd att ge upp alliansfriheten och den traditionella lågtullpolitiken för att få till stånd en villkorslös anslutning till EEC. Det finns ingen anledning att uppehålla sig vid detta; men jag vill också erinra om att anslutningen till EFTA, som gett de svenska konsumenterna flera hundra miljoner kronor i form av tullfria varor, beslöts helt utan kommunistisk medverkan. Det kommunistiska partiet röstade ju 1960 mot anslutning till EFTA. Herr Hagberg, som då var kommunistledare sade, att det vore de stora monopolens intressen som kunde främjas genom anslutning till EFTA på bekostnad av småföretagares och arbetares intressen. Hade vi följt herr Hagbergs råd skulle vi haft en jättestor skuld att betala till de svenska konsumenterna. Herr talman!

Jag skall bara göra ett par påpekanden. Jag vill understryka vad som i regeringsdeklarationen sägs om det ökade handelsutbytet mellan öst och väst. Det är en glädjande utveckling, och det är tillfredsställande att de östeuropeiska staterna visar ett större intresse för ökad handel med västländerna. Vi ser i regeringsdeklarationen att handelsutbytet fortfarande är av ganska ringa omfattning. Enligt deklarationen finns det emellertid många tecken som tyder på att handelsutbytet med östländerna i fortsättningen kommer att växa snabbare, vilket jag tycker skall noteras med tillfredsställelse. Det vore bra om dessa tecken vore riktiga. Det finns anledning att påpeka att tillkomsten av EFTA inte har utgjort någon broms i detta avseende. Till sist vill jag också ta upp en fråga som herr Hedlund var inne på och som också behandlats i regeringsdeklarationen, nämligen frågan om u-länderna och handeln med dessa. När det gäller industriländernas hjälp till u-länderna är det inte bara fråga om direkta bidrag, utan det gäller också vår handelsoch näringspolitik, för att inte tala om vår jordbrukspolitik. I internationella sammanhang händer det understundom att det av u-länderna själva framläggs förslag som det kan vara svårt att utan vidare acceptera. Jag tror det är nödvändigt att det i denna kammare sägs ifrån att det inte alltid går att dela u-ländernas uppfattning om vad som är riktig och klok politik. Jag syftar då i första hand på de krav som framförs av u-länderna om tullpreferenser för dem, d.v.s. särskilda tullförmåner för u-länderna. Det är klart att dessa tullpreferenser på kort sikt kan innebära fördelar för u-länderna, men på litet längre sikt föreligger risk att industriländernas tullmurar befästs genom att det inte finns någon eggelse till avveckling mot en frihandel. Det framgår också av deklarationen att regeringen är en smula tveksam på den punkten. Den tveksamheten måste bero på att särskilda tullpreferenser gynnar särskilt de u-länder som hunnit längst i utveckling. Det innebär att man konserverar tullarna, eftersom varje tullsänkning medför kompensationskrav från u-länderna i form av ökade tullpreferenser. Om man har en allmän tull på 50 procent och en 25-procentig tull för u-länderna och sedan sänker den allmänna tullen till 25 procent, så vill u-länderna ha kompensation härför. Det kan också innebära att man håller ineffektiva industrier i dessa länder under armarna och motverkar rationalisering och sunda investeringsprinciper. Det finns alltså anledning att vara tveksam när det gäller kravet på tullpreferenser. Men det är klart att man kan komma i ett läge där man tvingas införa sådana. Den tveksamhet jag anfört beträffande speciella tullförmåner får inte tolkas på det sättet att jag skulle vara negativt inställd till förmåner åt u-länderna. Jag är övertygad om att vi just på det handelspolitiska området måste göra avkall på flera av de vanliga principerna. Vi måste säkerligen acceptera ett tullskydd i de länderna som vi absolut inte skulle acceptera att något industriland tillämpade mot oss. Vi får också acceptera en regional samverkan mellan u-länderna, vilken på sitt sätt kan verka diskriminerande mot oss som industrination. Vi får säkert också lov att i en framtid acceptera en jordbrukspolitik som tilllåter u-länderna att sälja åtminstone vissa varor till oss utan diskriminering. Jag vill fästa uppmärksamheten på att konjunkturinstitutet framhållit att det bara behövs en relativt liten ökning av u-ländernas exportandel i Västeuropas konsumtion för att de därav intjänta valutorna, även vid oförändrade livs medelspriser, skulle motsvara vad dessa länder får i samlad u-landshjälp. Jag har bara velat påpeka detta för att vi skall ha det i minnet när vi nu står inför en omläggning av jordbrukspolitiken.

Herr talman! Handelsfrågorna och marknadspolitiken har = diskuterats många gånger här i riksdagen under de senaste åren. Det har varit ett led i den allmänna debatt som alltjämt fortsätter och kommer att fortsätta under lång tid. Många uttalanden har gjorts som det är väl värt att bevara och minnas. Så här sade en ärad ledamot av kammaren år 1961, visserligen inför ett annat forum: »Regeringen har vid sin bedömning kommit fram till att ett medlemskap i sexstatsmarknaden enligt Romavtalet, såsom detta för närvarande föreligger, icke går att förena med den svenska neutralitetspolitiken.» Rätt gissat! Citatet var hämtat ur statsminister Erlanders tal inför Metalls kongress. En annan ledamot yttrade följande i en interpellationsdebatt i andra kammaren år 1962: »En associering till EEC kan inte jämföras med en vanlig förändring av tullarna. EEC-anknytning är en genomgripande omvälvning; det är en händelse av den art som inträffar kanske en gång per århundrade — om ens det.» Med dessa ord manade herr Hedlund till varsamhet. Vad högerns och folkpartiets talesmän yttrade vid samma tidpunkt är mindre väsentligt att anföra, eftersom de hade så grundligt fel. Några utländska bedömares uttalanden ger då mera av intresse. »EEC är en trestegsraket — först tullunion, sedan ekonomisk union och så politisk union.» — Walter Hallstein, mångårig chef för Kommissionen inom EEC. »Romtraktaten är ett stort anlagt för sök att återuppliva och stärka det man kan kalla det oupplysta penningväldet.» — Professor Ragnar Frisch. Jag har erinrat om dessa värderingar därför att man i dag möter frågan, om inte EEC förändrats på ett grundläggande sätt. Vissa förändringar har skett, men huvuddragen är desamma. Romtraktaten är alltjämt gällande. Det är alltjämt samma mäktiga finansintressen i Västtyskland, Frankrike och Italien som dominerar EEC. Det är alltjämt samma politiska filosofi som ligger bakom EEC. Vad statsminister Erlander på ett utmärkt sätt sade i sitt Metalltal 1961 bör därför fortfarande gälla. Medlemskap i sexstatsmarknaden enligt Romavtalet går inte att förena med den svenska neutralitetspolitiken. I Romavtalet finns en rad bestämmelser som med nödvändighet — såsom statsministern betonade — måste väcka starka betänkligheter. Det är reglerna om handelspolitiken, om medlemsstaternas förpliktelser i händelse av krig, om den ekonomiska politiken, socialpolitiken, arbetsmarknadspolitiken, kapitalrörelserna 0O.s. Vv. Det påstås nu att den överstatliga karaktären hos EEC på ett avgörande sätt skulle ha nedtonats. Därvid hänvisas till Luxemburgöverläggningarna förra året. Bedömningarna av dessa skiljer sig något, såsom framgått av den föregående debatten här i kammaren. Den mest hållbara tolkningen verkar vara att frågan om majoritetsregelns användande vid beslut i frågor, som för ett eller flera medlemsländer bedöms som vitala, har skjutits på framtiden, medan ingenting väsentligt i övrigt har förändrats.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 Detta förhållande manar, tycker jag, till ett fortsatt iakttagande av den försiktighet som herr Hedlund talade om redan för fem år sedan. Herr Bohmans bedömningar i dag förefaller däremot ogrundade, ja vårdslösa. Mot denna bakgrund måste det emellertid anses angeläget att regeringen ytterligare preciserar sin ståndpunkt. Det har i flera år talats allmänt om att det slutliga målet för EFTA-samarbetet är att samtliga medlemsländer skall kunna ansluta sig till en stor europeisk marknad. Men det avgörande är givetvis hur denna marknad kommer att se ut och vilken dess ställning i förhållande till andra grupper av länder blir. I regeringsförklaringen sägs i dag att vårt land önskar »en så nära anslutning till en stor europeisk marknad som är möjlig utan att ge avkall på vår neutralitetspolitik». Detta är ju respektabelt med hänsyn till den alliansfria politiken, men i motsats till herr Ohlin anser jag att närmare preciseringar krävs. Vilka förändringar är nödvändiga inom EEC för att vårt land enligt regeringens mening skall kunna ingå i en stormarknad tillsammans med sexstatsländerna? Vidhåller regeringen sin ståndpunkt att anslutning till ett EEC som bygger på Romfördraget är otänkbar? Tänker man sig en helt ny typ av organisation som ej liknar vare sig nuvarande EFTA eller nuvarande EEC? Jag vore tacksam om handelsministern eller någon annan tillhörande regeringspartiet kunde ge ett svar beträffande regeringens åsikter i denna mycket vitala fråga. Jag återvänder till den franska ståndpunkten, eftersom den tillmäts stor betydelse i debatten om förändringarna inom EEC.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 Jag säger viktiga åtaganden och vad som är viktigt är naturligtvis föremål för diskussion.» Det är alltså uppenbart att det inte är avståendet från suveränitetisig självt som är stötestenen för den franska regeringen. För den handlar det snarare om att skaffa sig en formell återförsäkran, dels för regeringen inrikespolitiskt, dels som tillgång och växelmynt vid förhandlingar med övriga medlemstater.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 Jag har velat erinra om dessa omständigheter, därför att man i diskussionen både utanför riksdagen och här i kammaren i dag ofta möter, som jag tycker, ogrundade föreställningar om förändringar som EEC skulle ha undergått. Det bör också erinras om att det enligt gällande regler är mycket svårt att få till stånd förändringar i Romavtalet. Jag tror alltså att herr Hedlund inte skall hoppas alltför mycket på något sådant. Europa befinner sig utan tvivel mitt uppe i en integrationsprocess, som säkerligen kommer att fortsätta. Men den processen begränsar sig självfallet inte till Europa. Den ekonomiska integrationen omfattar hela världen. Det handlar om en allmän tendens till utvidgning av marknaderna, en fortsatt arbetsfördelning mellan länderna och en internationalisering av produktionsprocessen. Detta betyder emellertid inte att varje form av integration är värdefull och representerar ett framåtskridande. När monopolföretag i olika länder sluter sig samman för att hålla priserna uppe och utplundra konsumenterna är det knappast en form av integration som bör uppmuntras. Den tidigare nazistiska storrumstanken, eller »Gross-Europa», kan sägas ha varit en typ av integration, men den stred mot folkens intressen och gick därför om intet. Alla som talar om integration och om Europa är heller inte anhängare av en verklig europeisk samverkan. Vissa krafter vill i stället varaktigt klyva Europa. Skapandet av en gemensam västeuropeisk marknad med höjda tullmurar mot resten av vår världsdel och mot den övriga världen är ju motsatsen till en allmän ekonomisk integration. Den ekonomiska integrationen tar många former. Vårt land är redan på olika sätt mitt uppe i den. En av de viktigaste formerna är strävandena att riva ned handelshindren mellan länderna, att minska eller helt avskaffa tullarna, att ta bort politiska hinder för ett ökat varuutbyte o.s.v. Jag vill deklarera vår helhjärtade anslutning till sådana strävanden, som innebär en riktig utveckling, även om problem till en viss tid kan uppstå för vissa näringsgrenar och folkgrupper. Men på lång sikt torde löntagarna-konsumenterna ha fördelar av en så utvecklad handel som möjligt. I en sådan frihandelspolitik som syftar till att nedbringa och helt avskaffa tullarna måste undantag göras för de underutvecklade länderna. Det är nödvändigt att tillämpa vad Gunnar Myrdal har benämnt en dubbelmoral i handelspolitiken. För de fattiga länderna bör vara tilllåtet vad som inte bör förekomma i de rika industrialiserade länderna. U-ländernas industrier måste skyddas under sin uppbyggnad så att dessa länder kan utveckla sin export. Vi måste acceptera att u-länderna ger varandra fördelar utan att ge de utvecklade länderna samma fördelar. Vi måste acceptera gemensamma marknader inom uländerna med diskriminering utåt men avstå från den diskriminering som gemensamma marknader bland de rika länderna kan innebära gentemot u-länderna. De s.k. GATT-reglerna bör ändras så att de gynnar de fattiga länderna. Ett av de avgörande skälen mot gemensamma marknader av typen EEC med höga tullmurar utåt är just att de skadar u-ländernas intressen. I den rapport som framlades för UNCTAD:s — d.v.s. Förenta Nationernas handelskonferens — fjärde session 1966 behandlades bl.a. dessa frågor. Generalsekreteraren erinrade om att tredje länders del i den totala exporten till EEC-län der hade sjunkit från 65 procent 1958 till 55 procent 1965. Därvid sjönk enbart u-ländernas andel ännu kraftigare — från 25 till 19 procent under samma period. Om man tar ut de för u-länderna viktiga jordbruksprodukterna, finner man att deras export av dessa till EEC-länderna var ännu värre utsatt. Den stagnerade i absoluta tal och sjönk kraftigt i fråga om andelen — från 33 till 22 procent. Inte minst den gemensamma jordbrukspolitiken i EEC kommer att ha en ökande negativ effekt på tredje länder, särskilt på de fattiga länderna. Man måste påpeka att EFTA givetvis i princip medför samma skadliga tentendenser för u-ländernas utrikeshandel. Avskaffande av tullar inom ett område tenderar att öka den interna handeln och kan därför försvåra andra länders handel med området. Denna fråga får emellertid inte ses ensidigt. En dynamisk och kumulativ process kan också komma i gång till fördel för även andra länder. Det avgörande är givetvis att våra strävanden inriktas på en allmän frigörelse av världshandeln och på att befrämja en arbetsfördelning mellan länderna som inte bygger på konstlade gränser och höga tullmurar. Det gäller att åstadkomma en förändring av handelsrelationerna i världen, vilka nu gynnar de rika länderna på de fattiga folkens bekostnad. Handelsrelationerna måste bli sådana att de gynnar de fattiga länderna. Utifrån sådana allmänna synpunkter instämmer jag i förhoppningarna att Kennedyronden verkligen skall ge ett starkt positivt resultat. Men det är också utomordentligt viktigt — man kan gott säga ännu viktigare — att alla de frågor som har att göra med u-ländernas handelsproblem får en bättre lösning. Här ställer jag i likhet med regeringen stora förhoppningar till den nya världshandelskonferensen. Jag tog redan i onsdagens utrikesdebatt upp frågan om vår handel med de socialistiska länderna i samband med hela problemet om relationerna mellan öst och väst. Frågan har behandlats positivt i regeringsdeklarationen. Det handlar här liksom när det gäller uländerna om framtida exportmarknader för svenska produkter. Det är ett avgörande intresse att en internationell arbetsfördelning, där dessa båda stora länderblock är indragna på ett sätt som svarar mot deras ekonomiska potential och stora möjligheter, inte hindras av politiska skäl från vare sig det ena eller det andra hållet. Herr talman! En fråga som jag finner helt otillräckligt behandlad i regeringsdeklarationen är frågan om det nordiska samarbetet. Oavsett hur marknadsfrågorna i Europa i framtiden kommer att gestalta sig har ett utbyggt samarbete mellan de nordiska staterna sin stora betydelse. Det skapar en starkare förhandlingsposition och innebär större möjligheter för oss att påverka utvecklingen. Men det krävs då att man övervinner den tvekan som länge förefaller att ha varit ett hinder för en snabb utbyggnad av detta ekonomiska samarbete i Norden. Först genom EFTA fick vi som bekant till stånd det nedrivande av tullmurar mellan de nordiska länderna som man så länge talat om. Det är nödvändigt att snabbt gå vidare och skapa en gemensam nordisk marknad för såväl industrivaror som jordbruksprodukter. Möjligheten av en harmonisering av de nordiska tullarna genom en anpassning till den lägsta tullsatsen för respektive vara i något av länderna bör undersökas. Däremot är det en orimlig tanke som de senaste dagarna framskymtat, att man skulle höja de nordiska tullarna till EEC:s nivå. Detta kan inte få en positiv inverkan på handeln. Vidare borde enligt vår mening en nordisk investeringsbank skapas på samma grunder som den föreslagna näringspolitiska banken i vårt land. Det skall alltså inte handla om lokaliseringspolitiska insatser utan om åtgärder för att bygga gemensamma nordiska industrier »på toppen», d. v. s. på grundval av den modernaste teknik och vetenskap. Jag uttrycker förhoppningen att Nordiska rådets förestående sammanträde i Helsingfors skall bli ett viktigt bidrag till det nordiska ekonomiska samarbetet. Men det skulle vara av värde att redan i dag riksdagen och allmänheten kunde få ta del av regeringens synpunkter på dessa frågor. Jag ställer alltså frågan till handelsministern: Vilken är regeringens ställning till konkreta frågor i det fortsatta ekonomiska samarbetet i Norden? Jag tror det är en väsentlig aspekt på de handelspolitiska marknadsfrågorna som inte kan utelämnas ur debatten. En enhetlig europeisk ekonomisk marknad får inte innebära en de rika ländernas klubb, en ny form för protektionism som riktar sig framför allt mot de fattiga länderna. En anslutning eller associering av Sverige till EEC har beräknats innebära en höjning av vår yttre tullmur från genomsnittligt 8 till kanske 14 procent. Tullsatserna kan förändras, men kvar står att en sådan samverkan skulle innebära höjning av de svenska tullarna — en åtgärd direkt i strid mot strävandena att liberalisera världshandeln. Och jag har utomordentligt svårt att förstå hur de talare, som här i debatten ansett sig tala från liberala utgångspunkter, samtidigt kan förorda att vi skulle gå med på en sådan kraftig höjning av våra tullar. Det måste stå i direkt strid mot liberala idéer om världshandeln och för den delen även mot socialistiska idéer om hur världshandeln bör uppbyggas. Vår politik måste inriktas på att främja internationell arbetsfördelning och integration, inte på att medverka till att resa hinder för denna tekniska och ekonomiska process.

Herr talman! När en engelsk parla mentariker nyligen i en rapport till Europarådet skulle kommentera de pågående tullförhandlingarna i Kennedyronden konstaterade han att det nu fanns något som han kallade »De fem stora» i dessa tullförhandlingar. Fyra av dessa stora enheter var det ju inte svårt att identifiera — det var EEC, USA, Storbritannien och Japan. Men tydligen hade det kommit som en överraskning för denne engelske parlamentariker — och för många andra — att »den femte storheten» i dessa Kennedyförhandlingar var den nordiska gruppen. Genom beslutet att de nordiska länderna skulle uppträda som en enhet och representeras av en enda förhandlare såg man att det inte längre var fråga om några små nordiska länder, som visserligen i och för sig hade en högt utvecklad handel men som var för sig var så små att det inte behövde tas så överdrivet stor hänsyn till dem. Det var nu i stället fråga om en enhet med betydande slagkraft. EEC kunde ju inte undgå att upptäcka att den nordiska gruppen var EEC:s största kund, att den nordiska gruppen köper mer från EEC än Nordamerika — alltså USA och Kanada tillsammans — gör och att den nordiska gruppen köper avsevärt mer från EEC än t.ex. vad Storbritannien gör. Detta beslut var — vilket också understrykes i regeringsdeklarationen — av utomordentlig betydelse. Vi får också komma ihåg att detta beslut, att Norden skulle uppträda som en enda grupp, inte hade varit möjligt att träffa, om inte EFTA hade funnits. Det bör man lägga i vågskålen när man bedömer resultatet av EFTA:s arbete. Vi höll på i åratal för att få till stånd en nordisk tullunion utan att kunna nå något resultat, och nu har vi genom EFTA:s medverkan fått en fri marknad i Norden för industrivaror. Jag tror att det är viktigt att vi får ett utökat nordiskt samarbete också inom EFTA. För många människor framstår - EFTA-organisationen som snedbelastad. Vi har det stora Storbritannien å ena sidan och en hel del småländer å den andra. En nordisk grupp inom EFTA skulle, som jag ser det, skänka ökad stabilitet åt denna organisation. Om man hävdar att t.ex. Schweiz skulle bli lidande på detta, tror jag inte det. Det intressanta med de rapporter vi får från Genéve är just att det har varit möjligt att inom GATT forma denna nordiska grupp utan att uppväcka några antipatiska känslor hos dem som står utanför den. Man kan naturligtvis fråga sig, herr talman, om man skall offra så mycket intresse på EFTA. Vi är alla — med undantag av herr Hermansson — intresserade av att EFTA skall upphöra så att vi får en stor gemensam europeisk marknad. Givetvis tillhör jag dem som menar att vi skall arbeta för detta, men jag är ganska pessimistisk om möjligheterna att få till stånd en sådan stor europeisk marknad inom de närmaste åren. Som jag ser det är det realistiskt att anta att EFTA kommer att bestå som en särskild organisation åtminstone tre å fyra år framåt; det är nog en minimitid. Vad vi skall göra under denna tid är givetvis att fortsätta att stärka och vidareutveckla EFTA. Det sämsta vi kunde göra vore att sätta oss ned i EEC:s väntrum och försöka slå ihjäl tiden i avvaktan på att bli insläppta. Ingen föreslår heller något sådant, som väl är. Dock är det klart att här finns en fara.

På det sättet skulle det bli svårare att få en gemensam marknad. I regeringsdeklarationen framhålls det att det är viktigt att utvecklingen går efter parallella linjer. Detta har uppmärksammats inte minst inom den grupp som heter EFTA-parlamentarikerna. Den gav EFTA:s generalsekreterare i uppdrag att utarbeta en jämförande utredning rörande utvecklingen inom EEC och EFTA på alla dessa olika detaljområden. Nu föreligger en första sådan utredning, i vilken man på område efter område går igenom vad som har hänt inom de två blocken och vad som står på programmet för den närmaste tiden. Denna fråga blir en stående punkt på EFTA-parlamentarikernas dagordning, och utredningen kommer att kontinuerligt fullföljas för att man på detta sätt skall kunna underlätta en överblick av frågan och främja de strävanden som måste gå ut på att man — som statsrådet Lange också påpekade — får en såvitt möjligt minst parallell utveckling inom de två blocken. Herr talman! Jag skulle vilja säga några ord om de initiativ som den svenska regeringen tillsammans med den engelska regeringen tog i syfte att få till stånd ett system för supplementär finansiering beträffande u-länderna. Jag har tidigare sagt att jag mycket uppskattar detta initiativ eftersom jag är övertygad om att förhållandet mellan rika och fattiga länder i längden inte kan ordnas genom välgörenhet från de rika länderna sida. Vad som behövs är organisatoriska åtgärder för att få till stånd en samverkan mellan rika och fattiga länder. Förslaget om en supplementär finansiering är ett viktigt förslag i detta avseende. Jag har, herr talman, några frågor att ställa till statsrådet Lange, och jag hoppas att han tar upp dem i ett senare inlägg. vore lämpligt att representanter för oppositionen fick insyn i det utredningsarbete som nu pågår och som är en förberedelse för kommande förhandlingar. Handelsministern svarade då ungefär så här: Vi har inte behov av någon politisk bedömning på det stadiet. Det är då fråga om rena expertuttalanden, och vi kommer att publicera utredningarna i den mån de inte ligger som underlag för en kommande förhandling. Han förstod emellertid att detta inte var tillräckligt, varför han tillade att han också är beredd att ställa till oppositionens förfogande resultatet av utredningarna genom exempelvis föredragningar i utrikesnämnden. Det är naturligtvis värdefullt att det finns möjlighet att i utrikesnämnden få en rapport av handelsministern om t.ex. vilka utredningar som gjorts i dessa frågor, men jag tror att alla ledamöterna i utrikesnämnden är överens om att utrikesnämnden inte är något lämpligt organ för att diskutera expertutredningar. Den har ganska korta sammanträden och kan inte arbeta så att säga på kommittébasis.

En annan fråga som jag skulle vilja ställa till handelsministern — den har samband med förberedelserna för vårt deltagande i en stormarknad — gäller utbildningen av de människor som från svensk sida direkt skall handskas med dessa frågor. Om vi på det ena eller andra sättet blir anslutna till en europeisk stormarknad får väl ett hundratal eller kanske ett par hundra svenskar på olika nivåer arbeta i de interna tionella organen nere på kontinenten. De kan inte komma dit alldeles outbildade och oförberedda. Den grupp som nu sysslar med dessa frågor i departementen får naturligtvis en god utbildning.

Här i Sverige kommer det att behövas kanske lika många inom de olika departementen och ämbetsverken samt också inom organisationerna. Har man tänkt att på något sätt från handelsdepartementets sida stimulera till en utbildning inom Sverige av sådana som kan tänkas få syssla med dessa integrationsfrågor i ämbetsverk, organisationer 0. s. v.? Jag tror att det vore av mycket stort värde att få belyst vad som görs på detta område. Jag vet att det finns ett stort intresse hos många statstjänstemän och också hos personer som i olika näringslivsorganisationer och i andra sammanhang sysslar med detta. Man skulle också kunna tänka sig att en sådan utbildning eventuellt skulle kunna ske på nordisk nivå. Herr talman! Får jag ställa ytterligare en fråga. Handelsministern nämnde den roll som OECD spelar. Det gör att jag måste ställa en fråga som jag har gjort mig själv sedan ganska många år. Är det möjligt för riksdagen att få en samlad redogörelse för vad som sker inom OECD? Vi får rapporter i form av propositioner när det gäller arbetet i FN. Vi får årligen en proposition som tar upp arbetet i Europarådet. Vi får en proposition som tar upp arbetet i ILO, den internationella arbetsorganisationen. Men beträffande de insatser som Sverige gör inom OECD på olika områden — handelsområdet, den ekonomiska kommitténs område, nu senast i DAC och andra — får riksdagen synnerligen sporadiska meddelanden, om ens några. Vill en ledamot av riksdagen få en bild av de svenska insatserna inom OECD har han mycket stora svårigheter därtill. Skulle inte regeringen vilja överväga — man kan ju inte begära få definitivt svar omedelbart — att årligen lämna den svenska riksdagen en rapport om verksamheten i OECD, speciellt med hänsyn till de svenska insatser som gjorts där.